Herr talman! Jan Ericson har frågat mig hur jag ser på att Migrationsverket försvårar för de svenska kommunernas möjligheter att hantera bostadssituationen för nyanlända och om jag är beredd att ge direktiv till Migrationsverket om att släppa alla hyrda lägenheter inom allmännyttan som används som asylboenden, för att på detta sätt lindra bostadskrisen i kommunerna. Det finns flera anledningar till att de lägenheter Migrationsverket hyr är att föredra framför de tillfälligt upphandlade boendena. De tillfälliga boendena är betydligt dyrare än hyreslägenheterna. Dessutom har de sällan självhushåll, vilket innebär sämre aktiverings och integrationsförutsättningar för de asylsökande, som varken måste handla eller laga sin mat själva. Vidare är det viktigt att komma ihåg att de lägenheter som Migrationsverket hyr huvudsakligen inte ligger i de kommuner som har störst behov av bostäder till nyanlända. Enligt kommuntalen för 2016 skulle de tio kommuner som har högst mottagande ta emot närmare 6 900 nyanlända under 2016. I dessa tio kommuner hyr Migrationsverket lägenheter motsvarande knappt 80 boendeplatser. Att frigöra Migrationsverkets lägenheter är därmed inte lösningen på kommunernas utmaning med att ordna bostäder åt nyanlända. Jag kommer mot bakgrund av detta inte att ge några direktiv till Migrationsverket om att släppa alla hyrda lägenheter inom allmännyttan som används som asylboenden.

Herr talman! Jag får tacka ministern för svaret. Men jag tycker att ministerns ståndpunkt är närmast obegriplig. Moderaterna ingick i migrationsöverenskommelsen, och vi gick med på att göra det obligatoriskt för alla kommuner att ta emot nyanlända. Men vi utgick från att regeringen och inblandade myndigheter då också skulle göra allt för att stötta och underlätta för kommunerna i arbetet med att få fram bostäder. I dag är det precis tvärtom. Man motarbetar aktivt de svenska kommunerna, och det tycker jag faktiskt är oanständigt. Boendeproblemet växer. Sedan jag ställde min interpellation har ett betydande antal kommuner larmat om akut bostadsbrist. Jag har till och med fått mejl från kommuner som tycker att det är bra att jag lyfter fram den här frågan. Vissa kommuner har på senare tid till och med deklarerat att man helt enkelt vägrar att ta emot fler nyanlända. I Borås försöker kommunen att ta sitt ansvar. Man har sagt upp Migrationsverket från ett tjugotal lägenheter, och Hyresnämnden har gett staden rätt. Tycker då ministern att det är rimligt att Migrationsverket trotsar Hyresnämndens beslut och drar Borås stad inför rätta, vilket man gör just nu? Det har lett till att det i Borås i dag finns ett femtiotal kommunplacerade nyanlända som tvingas bo i sovsalar i Folket Hus, medan asylsökande bor i hyrda lägenheter i staden. Tycker migrationsministern verkligen att detta är rimligt? Strax före jul kom nyheten att Göteborgs stad tvingades placera 40 kommunplacerade nyanlända i sovsalar, samtidigt som Migrationsverket hyr lägenheter där asylsökande bor i avvaktan på beslut. I vissa fall får alltså de nyanlända som är kommunplacerade ett sämre boende än vad de hade som asylsökande. Hur tänker sig ministern att det ska gynna integrationen? I svaret skriver ministern själv att det är viktigt med hyreslägenheter därför att det ger bättre aktiverings och integrationsförutsättningar för de asylsökande, som kan handla och laga sin mat själva och så vidare. Det är alltså viktigt för integrationen av de asylsökande att de bor i hyreslägenheter, men det är inte lika viktigt att de nyanlända som ska stanna i vårt land får samma möjlighet. Jag tycker att det är helt fel prioritering. Det här problemet finns över hela landet. Enligt de uppgifter jag har fått hyr Migrationsverket lägenheter av de kommunala bostadsbolagen som åtminstone skulle räcka till 25 000-30 000 personer. Om man skulle tumma på den gällande regeln för hur många som får bo i varje lägenhet skulle man antagligen kunna erbjuda ytterligare ett antal tusen personer plats. En stor del av dagens bostadsbrist skulle kunna hanteras om Migrationsverket i stället för att låta asylsökande bo i hyreslägenheter släppte dem till kommunerna för att erbjuda boende till nyanlända. Ministern säger att det inte går därför att lägenheterna ligger i fel kommuner. Men då finns antingen möjligheten att flytta de nyanlända till de kommuner där det finns lägenheter eller att åtminstone släppa de av Migrationsverket hyrda lägenheterna i de kommuner där det är ett högt tryck på boende till nyanlända. Inte heller detta går ministern med på. Häromdagen kom nyheten att Migrationsverket flyttar 16 000 asylsökande från hyrda anläggningar. Många av dem ska då i stället in i hyreslägenheter i kommunerna. Det gör att det blir ännu svårare för kommunerna att hitta boenden. Jag tycker att det här är väldigt märkligt. När Migrationsverket aktivt saboterar för kommunerna att ordna boenden i en extremt ansträngd situation, där nyanlända tvingas att bo i sovsalar, drabbar det också andra som behöver lägenheter, inte minst våra ungdomar. I exempelvis Borås finns det 30 000 personer i bostadskö. Vad tror ministern att de tänker när Migrationsverket helt enkelt vägrar att släppa de här lägenheterna? Hur påverkar detta integrationen? Hur påverkar en sådan situation människors syn på nyanlända människor? Jag tycker inte att ministern tar sitt ansvar. Hur tänker sig ministern att kommunerna ska klara den akuta bostadskrisen?
Herr talman! Det är Jan Ericsons inställning som är helt obegriplig. Min enkla fråga är: Om vi nu lämnar de här lägenheterna, vart ska då de asylsökande ta vägen? Det bryr sig inte Jan Ericson om ett endaste dugg. Det blir ju staten som får ta det ansvaret. Problemet är från början att den borgerliga regeringen i det närmaste privatiserade en stor del av asylmottagandet. Det var en alldeles för liten egen bottenplatta, det vill säga antalet boenden som Migrationsverket själva hade. När vi tog över hade Migrationsverket ungefär 25 000 egna platser, i egen kostym så att säga. År 2014 var en tredjedel av de totalt 40 000 platserna upphandlade, tillfälliga boenden av bland andra Bert Karlsson. Det var er politik. Vad vi har gjort är att vi har byggt ut bottenplattan, det vill säga mer av egna boenden, så att vi ska slippa handla de tillfälliga boendena av Bert Karlsson och andra. Det är bra på många sätt. För det första är det mycket billigare. Kostnaden för korridorboenden eller lägenheter är en tredjedel av kostnaden för att handla upp tillfälliga boenden. Det blev alltså tre gånger så dyrt på det sätt som ni jobbade. För det andra sätter det kommunsektorn i en mycket bättre situation. När man handlar upp tillfälliga boenden på det sätt som ni gjorde blir det ofta så att ett par tre hundra asylsökande plötsligt kan komma till en liten ort därför att det är någon där som har vunnit upphandlingen. Sedan ska kommunen ordna skolgång till kanske en tredjedel av dem som har kommit. Det är nästan omöjligt för kommunen att planera utifrån dessa förutsättningar. Ni privatiserade en stor del av asylboendena, och ni bidrog till ryckigheten genom att Migrationsverket inte fick en tillräckligt stor egen bottenplatta. Vad vi har gjort under de senaste två åren är att vi har byggt ut den egna kostymen. Från att ha varit ungefär 25 000 platser är det nu 39 000 platser i lägenheter och korridorrum. Vi har samtidigt avvecklat en stor del av de privata, tillfälliga boendena, som är så dyra och som ni var så angelägna om att handla upp. I år räknar vi med ungefär 8 000 tillfälliga boenden. Jag tycker att de som har kunnat tjäna pengar på de tillfälliga boendena helt enkelt har tjänat nog med pengar nu. Nu måste vi försöka se till att minska den delen. Om vi nu skulle börja avveckla de korridorrum och lägenheter som vi har införskaffat måste vi handla upp boendeplatser på någon annan plats i landet och köpa upp dem av någon av de här entreprenörerna. Och det är precis det som Jan Ericson faktiskt förespråkar, att vi ska lämna de platser vi har och i stället handla upp platser av Bert Karlsson. Det skulle bli tre gånger så dyrt. Då är min enkla fråga: Är det Moderaternas politik att vi ska göra på det sättet? Hur ska vi i så fall finansiera det? Varifrån ska staten ta de pengar som vi då måste ha för att kunna handla upp de här platserna tre gånger så dyrt? I Moderaternas budgetmotion hittar jag inget svar. Där hittar jag bara en enda stor nedskärning på Migrationsverket. Ni vill ju skära ned med 500 miljoner kronor på Migrationsverket. Hur går det ihop, Jan Ericson, när du å ena sidan vill att vi ska lämna de hyrda lägenheterna och handla upp tre gånger så dyra platser av privata entreprenörer och å andra sidan säger att vi ska skära ned på Migrationsverket med en halv miljard kronor? Det går inte ihop. Det finns bara en lösning på detta, och det är att vi fortsätter att bygga mer. Förra året byggdes över 60 000 nya lägenheter. Vi bygger nu i en takt som vi inte har gjort på nästan 40 år. Det är lösningen.
Herr talman! Det är en märklig verklighetsbeskrivning Morgan Johansson gör när han säger att det var under Alliansens tid som antalet anläggningsboenden exploderade. Det var ju under hösten 2015, under Morgan Johanssons tid som minister, som Bert Karlssons och andras verksamhet exploderade. Morgan Johansson undrar vad vi moderater har för förslag. Vi har väldigt tydliga förslag. Vi har gått ut offentligt och talat om vad vi vill. Vi säger precis det som jag driver här, att Migrationsverkets lägenheter bör överlåtas till nyanlända. Morgan Johansson vill inte ens släppa de lägenheter som Migrationsverket har ute i kommunerna som ibland står tomma och inte används. Vi säger att de nyanlända ska kunna bo kvar längre på asylboendena därför att det trots allt är bättre än att bo i sovsalar ute i kommunerna. Det är ingen bra start på ett nytt liv. Då är det bättre att man bromsar utflyttningen till kommunerna i en takt så att nyanlända kan erbjudas ett rimligt boende och inte hamnar i en sovsal när de blir kommunplacerade. Vi säger också att i stället för att Migrationsverket ska avveckla asylboenden och ordna sovsalar i Folkets Hus, för att slippa betala för platserna, borde man åtminstone kunna erbjuda kommunerna att betala platserna. Vi tycker att det vore en rimlig lösning att kommunerna skulle kunna hyra de här platserna av Migrationsverket tills de har fått fram andra boenden. Det finns alltså en tanke i detta. Vi tror att de här lösningarna faktiskt skulle kunna fungera och lösa den akuta krisen. Morgan Johansson säger att det finns 39 000 platser ute i kommunerna. Tänk om de 39 000 platserna kunde disponeras av kommunerna för de nyanlända! Då skulle vi inte ha den här krisen i dag med boenden för nyanlända över huvud taget. Det skulle täcka hela bristen på boenden i dag. Jag förstår fortfarande inte hur ministern tänker. Ministern säger att lösningen är att vi ska bygga. Men de här människorna bor i sovsalar nu i dag. De kan inte vänta ett eller två år på att vi bygger nya hus. Vi måste lösa situationen just nu i dag, och då har inte ministern någon lösning över huvud taget. Den enda lösningen han har är att Migrationsverket drar kommuner som säger upp lägenheter och försöker lösa denna situation inför domstol. Jag tycker att det är riktigt illa. Om det finns ett allvarligt samhällsproblem finns det inte alltid en snabb och realistisk lösning. Det vet jag, och det har jag stor respekt för. Det kan vara så oavsett regering. Men när det finns en klart realistisk lösning som snabbt skulle kunna lösa problemet och regeringen inte vill använda den är det illa. Då tar man inte sitt ansvar som regering. Att det är bra för Migrationsverket att hyra lägenheter i stället för att ha anläggningsboenden har jag respekt för. Det är säkert så. Det är billigare per plats och så vidare. Men det kan göra vi inte kan hantera situationen för de nyanlända, som faktiskt ska integreras i vårt samhälle och komma in i en rimlig vardag i en ny kommun. Tycker Morgan Johansson verkligen att det är en bra start att de hamnar i en sovsal på Folkets Hus?
Herr talman! Nej, det bästa är naturligtvis att fortsätta att bygga bostäder - vilket vi nu gör, mer än vad som gjorts på 40 år. De allra flesta nya bostäder som tillkommer i Sverige nu tillkommer i socialdemokratiska kommuner, inte i moderata eftersom de alltid har hållit emot. Det är enkel matematik, Jan Ericson. Om vi släpper alla 39 000 platser till kommunerna, var ska vi då göra av alla asylsökande som i dag har dessa platser? De kan inte sova ute; de måste ha tak över huvudet. Alternativet är att handla upp platser. Min grundkritik mot er politik förra gången var att även med det ganska låga mottagande som Sverige hade under er tid upphandlades en stor del av platserna av till exempel Bert Karlsson. Det var ineffektivt, och det blev ryckigt för kommunerna. På grund av vår alltför lilla kostym fick vi handla upp fler platser när det kom väldigt många 2015. Vi har försökt lära oss av det misstag ni gjorde och byggt ut den kapacitet som Migrationsverket självt har. Om vi skulle släppa de 39 000 platserna, gå ned på noll och i stället handla upp av Bert Karlsson och andra skulle det kosta mer än 1 miljard extra för skattebetalarna. Jan Ericson säger att så vill Moderaterna göra. Det kan ni ju säga, men ni finansierar det inte, tvärtom. Hur ska staten finansiera den miljarden i överkostnad? Ska det finansieras med er nedskärning på 500 miljoner? Det går inte. Det finns ett bra uttryck: Hur man vänder sig har man ändan bak. I detta fall är det precis så. På något sätt måste vi se till att dessa människor har tak över huvudet och att vi klarar av själva åtagandet. Då är det fel väg att gå att gå ur dessa lägenheter och i stället handla upp dem tillfälligt på det sätt som ni vill göra. Det finns bara ett sätt, och det är att fortsätta att upprätthålla en hög byggtakt. Det var byggstart för över 60 000 bostäder förra året, och i år blir takten i bostadsproduktionen förmodligen ännu högre. Vi bygger fler bostäder än det har gjorts på 40 år och betydligt mer bostäder än vad ni någonsin lyckades leverera under era åtta år. Tänk om er bostadspolitik hade kunnat lösa en del av problemen 2014 så att vi inte hade behövt ta över en akut bostadsbrist när vi tillträdde. Då hade givetvis också denna situation varit mycket lättare. Nu är det på gång. I de allra flesta kommuner går det bra. Det finns dock några kommuner som länge har haft ett alltför lågt bostadsbyggande och därför inte har någon kapacitet. Men efter hand, månad för månad, ser vi nu till att beta av dessa brister. Lösningen på detta är dock inte att gå tillbaka till ert dåliga system där ni fick handla upp alltför mycket av privata entreprenörer.
Herr talman! Morgan Johansson slår sig för bröstet och skryter om att det är regeringens förtjänst att det byggs en massa i dag. Men det är inte sant. Byggandet har ökat i tre fyra år efter finanskrisen, och det finns inte ett enda politiskt beslut från Morgan Johansson som på något sätt har påverkat att det byggs mer i dag. Vi har låga räntor och högkonjunktur, och det är klart att det gynnar byggandet. Morgan Johansson undrar var alla de asylsökande ska ta vägen om man släpper dessa lägenheter? Man kan ju börja med att inte säga upp de 16 000 platser som Migrationsverket säger upp just nu. Där ryms 16 000 personer. Morgan Johansson säger att de i så fall inte skulle ha tak över huvudet. Jo, om man låter bli att säga upp de asylboenden som finns i dag skulle man kunna hysa dessa personer där. Menar Morgan Johansson verkligen att vi ska ha en jättekostym för Migrationsverket i det kommunala bostadsbeståndet ifall det kommer framtida asylströmmar? Ska dessa lägenheter stå tomma och vänta på att det eventuellt kommer asylsökande medan de nyanlända i kommunerna ska bo i sovsalar i Folkets Hus? Detta är fullständigt tokigt. Jag förstår över huvud taget inte hur man resonerar. Hur många tomma lägenheter tycker Morgan Johansson att det ska finnas i kommunerna samtidigt som det råder bostadsbrist? Det är inte ansvarsfullt att resonera så. Morgan Johansson är fortfarande helt svarslös. Han säger att det månad för månad byggs mer och mer i Sverige. Men det löser inte problemet. Det är i dag vi behöver dessa lägenheter, och de finns. De hyrs av Migrationsverket, och Migrationsverket vägrar släppa dem. Eftersom Migrationsverket har andra alternativ är det minsta man kan begära att Migrationsverket hjälper kommunerna i en akut situation genom att släppa lägenheterna i Borås och Göteborg, där det är extrem brist på bostäder, och i stället hyser in dessa personer i asylboenden. Det är fullständigt självklart. Det finns ingen människa som tycker att det är vettigt att ha det som nu.
Herr talman! Jan Ericsons förslag är att ha kvar de tillfälliga boendena och gå ur lägenheterna. Men de tillfälliga boendena är nästan tre gånger så dyra som lägenheterna. Dygnskostnaden för korridorrum och lägenheter är 156 kronor per individ. Dygnskostnaden för de tillfälliga boendena är 427 kronor per individ. Om vi går ur lägenheterna och i stället handlar upp platserna på den öppna marknaden eller låter kontrakten på de dyra boendena vara kvar kostar det staten över 1 miljard kronor. Det har Moderaterna inte finansierat i sin budget. Tvärtom har ni lagt en nedskärning på Migrationsverket på en halv miljard kronor. Man kan inte ha båda positionerna samtidigt. Man kan inte lägga på ökade kostnader på Migrationsverket och sedan i nästa andetag skära ned med en halv miljard. Det går inte. De allra flesta av dessa lägenheter finns i kommuner som inte kommer att behöva ta emot så många nyanlända. Det sa jag också i mitt svar. Det finns alltså ingen geografisk korrelation. Det innebär att om vi lämnar dessa lägenheter kommer de att stå tomma. Det gör de inte i dag; de är fulla med människor som väntar på beslut. Men gör vi som Jan Ericson vill kommer en stor andel av dessa lägenheter att stå tomma, i varje fall under en tid. Självklart ska vi inte ha en jättekostym. Vi ska inte ha en situation där Migrationsverket står med tomma lägenheter. Det har vi inte heller, och det har vi inte haft på jag vet inte hur länge. Men vi måste ha en bottenplatta så att vi inte hamnar i samma situation som vi gjorde 2015 då vi fick öka upphandlingarna dramatiskt till en stor kostnad.